Herr talman! Sexualpolitik hör inte till det som riksdagen diskuterar särskilt ofta. Det är synd, eftersom ett aktivt och skapande sexualliv är av grundläggande vikt för människans fysiska och framför allt psykiska hälsa. Många somatiska besvär har sin grund i ett dåligt sexliv. Många svåra psykiska lidanden är föranledda av sexuell torftighet, besvikelse och bristande förmåga till utlevelse. Många människor tycks ha föreställningen att den sexuella frigjordheten är stor i Sverige. Det är en något ytlig föreställning. Hämningar inför och missbruk och undertryckande av sexualiteten är alltjämt mycket vanligt förekommande. De flesta barn får inte genom föräldrarna en naturlig och positiv upplysning och uppfostran i sexuella frågor. Ungdomars sexuella behov och rätt till ett eget sexualliv tas inte på allvar. Manssamhällets perspektiv dominerar alltjämt synen på sexuella relationer och behov, även i eljest seriösa sammanhang. I skrämmande många äktenskap är den sexuella torftigheten ett stort problem, och människorna har svårt att hantera den. På sista tiden har en oproportionerlig del av uppmärksamheten på det sexualpolitiska området riktats på negativa företeelser, som prostitution och incest, i stället för att, som rimligt vore, ägnas att hjälpa människor till känslomässig frigörelse, kunskap om och känsla för sexualitetens möjligheter. Björn Samuelson, Eva Hjelmström och jag har i en motion hävdat att det behövs ett genomtänkt sexualpolitiskt aktionsprogram för bättre upplysning och frigörande av människors sexuella resurser — ett program som skulle omfatta skola, förskola, socialtjänst, allmänupplysning i landstingsregi och folkrörelser. Socialutskottets intresse för sexualitet förefaller oss något svalt, men vi får väl trösta oss med att socialutskottets intresse — enligt min 15-åriga riksdagserfarenhet — för det mesta är svalt i alla frågor, vadan jag inte tänker besvära herrskapet med något yrkande i ärendet. Men jag vill nog beteckna det som något aningslöst, när utskottet intar den attityden att sakernas tillstånd är bra som det är och att initiativ inte behövs. Jag skall ge några korta glimtar för att belysa vad jag menar när jag säger så. Läromaterialet i detta ämne för högstadiet är inte bara torftigt och dåligt. Det direkt uppmuntrar till helt konventionella uppfattningar hos de unga, uppfattningar som nära överensstämmer med den traditionella maskulina upplevelsen och tolkningen av sexualitet. I stället för att uppmuntra eleverna till fantasi och initiativ, till att tro på den egna kroppens signaler, låter man beskrivningarna kretsa kring erektion, samlag, orgasm och sädesavgång. Det är som om detta var det mest väsentliga, när det i själva verket bara är en liten del av ett förlopp och bara en av flera tänkbara varianter. I en av läroböckerna i biologi finns det ett särskilt stycke där det talas om det som man med en löjlig term kallar sexuella svårigheter, dvs. impotens, oförmåga att nå orgasm, brist på lustkänsla, osv. Man hänför sådana svårigheter till ovana i samband med det sexuella samlivets början, vilket är en uppenbart falsk och ovetenskaplig beskrivning — företeelserna har ju en mycket större spridning och långt mer mångsidiga förklaringar. Detta är illa nog, men det ges dessutom inga vettiga råd hur de unga skall bemästra sådana problem, inga som helst beskrivningar om hur människor i dylika situationer kan söka sig fram till varandra, befria varandra från prestationskrav, överge de konventionella samlagsföreställningarna och själva finna nya metoder för att avspänt och lustfyllt umgås kroppsligt. När man läser dessa eländiga läroboksbeskrivningar, inser man att det patriarkala samhället och dess inskränkta syn på sex kommer att fortplantas också till nästa generation. Ingenstans beskrivs sexualiteten på ett riktigt sunt sätt. Antingen är det fråga om förenklade samlagsfixeringar, eller också är det så ömsint och sprött att det blir helt blodfattigt. Man ger heller ingen som helst information om vad det är som ger lustkänslor, om individers anatomiska skillnader när det gäller könsorgan och lustupplevelser och hur man på ett förståelsefullt sätt skall kunna lära känna motpartens behov. När man t.ex. talar om en kroppsdel som klitoris är det kuriöst nog bara som ett objekt för onani, inte som ett objekt för två människors ömsesidiga lek och upplevelse med varandras kroppar. Mot en sådan bakgrund, herr talman, är det inte så underligt om pornografiska magasin är efterfrågade. De må vara aldrig så kvinnoföraktande och smaklösa, med de ger åtminstone en liten smula praktisk kunskap. Än mer beklämd blir man när man läser utläggningarna i dessa läroböcker om homosexualitet. Det är dock en gång så att i en årsklass ungdomar är 8 000-10 000 homosexuella, och åtskilligt flera har gjort någon homosexuell erfarenhet, mer eller mindre tillfällig. Det är av mycket stor vikt för en känslomässigt sund utveckling och för en bejakande inställning till den egna känslomässiga förmågan att de unga homosexuella erkänns och ges självförtroende i sin homosexuella identitet. I en lärobok, nytryckt så sent som 1982, behandlas homosexualitet under rubriken Avvikande sexualitet, och då tillsammans med fenomen som fönstertittare och blottare. Bortsett från att detta för en ung homosexuell människa måste upplevas som utomordentligt negativt och tryckande är det därutöver en fullständigt ovetenskaplig klassificering. Homosexualitet är ju känslomässigt sett en i jämförelse med heterosexualitet fullständigt likvärdig typ av inriktning. Den innebär att två människor söker sig till varandra i en sexuell lustupplevelse och i en personlig attraktion. Detta är detsamma som om två heterosexuella människor gör samma sak. Men det skiljer sig i grunden från ett sexuellt beteende som t.ex. en blottares. Genom sitt beteende får blottaren en sorts surrogatupplevelse på grund av att han saknar förmåga till upplevelse tillsammans med en annan människa, till sexualitet i gemenskap. Det är en tragisk typ av beteende, som innebär en inskränkning i den mänskliga förmågan att älska och att ge uttryck för det, medan däremot homosexualiteten precis som heterosexualiteten omfattas av två personer och är en sund och riktig känsla. Då skall man inte nedvärdera homosexualiteten genom att behandla den under rubriker där den förs samman med egenarter som är av kvalitativt helt annorlunda slag. I en annan av dessa läroböcker förekommer det vidare att man hävdar att det kan leda till störningar i ett sexuellt förhållande med en partner av motsatt kön ifall en ung människa går in i en homosexuell relation. Också detta är en variant av den s.k. förförelseteorin, som ju vetenskapen har avfärdat för många år sedan. Det är bedrövligt att man återfinner denna typ av fördomar i en av högstadiets läroböcker, dessutom i en faktabok i biologi. Ännu värre är att man, trots att vi här i riksdagen genomförde att samma minimiålder när det gäller vad som är tillåtet i fråga om sexuellt umgänge skulle gälla för homosexuella och heterosexuella, skall behöva läsa i en lärobok att homosexuellt umgänge inte är straffbart i Sverige när det gäller människor över 18 år. Det är falsk information. Så dåligt har man reda på saker och ting. Dessutom är det groteskt att över huvud taget anföra detta i en lärobok för unga människor, för minderåriga. De kan ju av detta få uppfattningen att de eftersom de inte är 18 år inte har rätt till något sexliv ifall de är homosexuella. Minimiåldersgränsen har ju ingen betydelse. Ingen människa, domstol eller myndighet straffar två unga människor som är 14—15 år därför att de är tillsammans sexuellt, vare sig deras umgänge är heterosexuellt eller homosexuellt. När en ung människa, som är osäker och fåkunnig i ämnet, läser sådant kan detta ge upphov till allvarliga felinformationer och svåra ångestkänslor. Hos en ung människa kan det skapa skuldkänslor för att hon är sådan hon är. Sådant skall enligt min mening utrensas. På detta område borde det göras en översyn, och det innebär ett stort arbete. Det finns ett stort arbete att göra när det gäller informationen till de lärare som skall undervisa i detta ämne. Den föregående talaren berörde också ett tema som tillhör de bortglömda, nämligen de handikappades sexliv. För att gripa tillbaka på det ämnet kan jag erinra om att inte i någon av de läroböcker som jag har gått igenom finns det ens någon referens till att det i våra högstadieskolor kan finnas handikappade ungdomar som kan behöva särskild information och upplysning. Det kunde också vara lämpligt att man i det sammanhanget gjorde något annat, nämligen startade ett slags kritiskt resonemang om vad det är som utgör attraktivitet, vad det är som skapar erotisk attraktion mellan människor och kanske litet grand kom in på vad det är för falska skönhetsideal som råder i vårt veckotidningspräglade samhälle. Då kanske man kunde få en sund, riktig och bra diskussion ungdomarna emellan om att de som enligt veckotidningsbegreppen anses fula inte är fula. De kan vara lika attraktiva som veckotidningsidealen. Det där beror på omständigheterna, på vem de möter och hur de så att säga hanterar sin egen förmåga till kontakt med andra människor. Denna typ av psykologiska situationer och problem lyser helt med sin frånvaro i detta torftiga material. Jag har med dessa korta exempel velat visa hur pass eländigt det kan vara. Jag tycker att utskottet till nästa år skall bemöda sig om att bedriva litet mer djupgående studier i detta ämne, som vi får anledning att återkomma till. Det är möjligt att utskottet då kan förmå sig till en något aktivare attityd.

Herr talman! Det är säkert en alldeles riktig beskrivning som Margö Ingvardsson ger av nyskadade handikappades oro för sitt sexualliv, en oro som de har svårt att föra fram och få utlopp för, därför att det är svårt att hitta samtalspartner. Jag tror inte att det råder någon meningsskiljaktighet om att detta behov finns och denna oro existerar. Utskottet har tvärtom ganska utförligt behandlat frågan om vilka insatser som görs för att hjälpa olika personalgrupper inom vården att ge information och bli den samtalspartner som människor i denna situation behöver. Den som har ansvaret för detta är framför allt handikappinstitutet, som har avsatt både resurser och personal för att utarbeta och sprida informationsmaterial och anordna kurser och studier i detta syfte. Vi som tillhör utskottsmajoriteten hävdar inte att allt är som det skall vara men att åtskilligt pågår för att hjälpa människor i denna situation. Vi har heller ingen annan mening än Margö Ingvardsson när det gäller vikten av att preventivmedel finns tillgängliga till låga priser för att undvika aborter. Tvärtom stryker vi under att det säkert finns ett samband mellan såväl tillgänglighet av preventivmedelsrådgivning som låga priser på preventivmedel och den sjunkande abortfrekvens som vi har kunnat konstatera. Detta framhöll utskottet redan i ett tidigare betänkande med anledning av yrkanden i en folkpartimotion på detta område. Kostnaderna för preventivmedel har ökat starkt, och det kan inge farhågor. Vi vill emellertid på nytt understryka att vi förlitar oss på att regeringen följer detta med stor uppmärksamhet och vidtar åtgärder, om det skulle bli en negativ utveckling när det gäller ungdomarnas möjligheter att få preventivmedelsrådgivning och tillgång till billiga preventivmedel. Vad slutligen gäller AIDS har utskottet i detta betänkande gett en mycket utförlig bakgrundsbeskrivning. Jag delar Margö Ingvardssons uppfattning, att svensk sjukvård här står inför en väldig utmaning, som kommer att sätta många delar av sjukvården på ett svårt prov. Vi uttrycker vår starkaste oro bl.a. med hänsyn till och med hänvisning till den utveckling vi kan konstatera i USA, och vi måste till varje pris försöka undvika en motsvarande utveckling i Sverige. Vi stryker under att informationen från socialstyrelsen måste ges i sådana former att den verkligen når fram till riskgrupperna. Vi fäster särskilt avseende vid den kontroll som måste ske i samband med blodgivning. Socialutskottet kommer tillbaka med ett nytt betänkande när det gäller den resursförstärkning som kan behövas för att göra denna kontroll möjlig. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på reservationerna fogade till betänkande 21 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den fråga som vi nu skall diskutera, äldres och handikappades villkor, är en stor fråga, men den borde vara ännu större i politisk, ekonomisk och mänsklig mening. Vår välfärdsstat har här en skuggsida som borde uppmärksammas ännu mer. Vi står inför en utmaning, som kommer att testa vår politiska vilja att komma de svagare i samhället till hjälp. Skälet till denna utmaning är att många handikappade inte ges möjlighet att leva ett eget och självständigt liv, därför att de inte har tillgång till en egen handikappanpassad bostad. Utmaningen ligger också däri att antalet äldre i mycket hög ålder ökar starkt under de närmaste åren. Det finns en uppenbar risk att allt fler blir beroende av institutionsvård, om inte äldrevården och äldreomsorgen förändras. Redan nu består utmaningen i att ett alltför stort antal människor måste tillbringa sina dagar på institution, trots att de mycket väl skulle kunna klara ett självständigt boende. Folkpartiet har uppmärksammat dessa frågor under rubriken Det glömda Sverige. Handikappade som inte ges rätten till eget boende och äldre på institutioner är grupper som vi måste säga tillhör de glömda. Ofta har de en svag ställning i den meningen att inga starka organisationer tar sig an deras sak, och själva har de ofta svårt att göra sig hörda. Ungefär 140 000 människor bor i dag på olika institutioner. Av dessa kan 60 000 beräknas dela rum med en eller flera andra. Det här är ett förhållande som vi måste ändra på. Även i besparingstider måste vi ha råd med reformer på detta område. Här har vi exempel på en reform som inte behöver hållas tillbaka av besparingsskäl. Det är nämligen både mänskligt nödvändigt och ekonomiskt klokt att ge människor som bor på institution möjlighet till eget självständigt boende. De beräkningar som har gjorts visar att ett eget boende som kompletteras med hemsjukvård, utbyggd social hemtjänst och annan omsorg är billigare än en plats på institution. Målet bör vara att äldre och handikappade ges rätten till en egen bostad och att den tillsyn, omsorg, bistånd och sjukvård de behöver ges i den egna bostaden. De som för längre eller kortare tid behöver finnas på långvården eller annan institution skall också där ges rätten till eget rum. För att detta skall kunna förverkligas krävs en lång rad åtgärder. Det kan gälla utformningen av statsbidrag, riktlinjer för hälsooch sjukvården, fördelningen av finansieringsansvaret mellan den boende och kommuner och landsting, osv. Det är mot denna bakgrund olyckligt att riksdagen inte får möjlighet att vid ett och samma tillfälle diskutera och ta ställning till en sådan politik. Nu kommer frågorna upp styckevis och delt. I dag har vi att ta ställning till regeringens förslag i budgetpropositionen beträffande statsbidrag till den sociala hemhjälpen m.m. Om några veckor kommer riksdagen att få behandla en proposition om de äldres boende. Senare under vårriksdagen skall riksdagen också ta ställning till riktlinjerna för hälsooch sjukvården, vilket bl.a. berör långvården, och till hösten har aviserats en proposition beträffande differentierade vårdavgifter m.m. Det hade varit i högsta grad önskvärt att regeringen kunnat samla sig till en sammanhållen politik för de äldres omsorg och boende. Herr talman! Socialutskottet har i dag justerat ett yttrande till bostadsutskottet med anledning av propositionen om de äldres boende. Där har utskottet enhälligt förordat att den boendeform som ålderdomshemmen i dag representerar skall finnas kvar också i framtiden. Konkret betyder det att statliga bostadslån skall kunna användas för att man skall kunna bygga om ålderdomshem men ändå låta dem förbli sådana att de möjliggör ett boende med dygnet-runt-omsorg. Vi behöver nämligen en boendeform mellan de nuvarande servicehusen och långvården. Annars är risken att alltför många äldre hamnar på just långvården. Med denna enighet som grund hade vi också bort kunna bli överens om den fråga som i dag är aktuell, nämligen statsbidragen till den sociala hemtjänsten. För närvarande är det så, att kommunerna inte får statsbidrag för den personal i den sociala hemtjänsten som har sitt arbete förlagt till ett ålderdomshem. Om vi nu är överens om att denna boendeform bör finnas kvar men successivt omvandlas till ett eget boende, blir det mycket egendomligt att i fråga om statsbidragen särbehandla personalen som arbetar där. Jag tror att om vi hade behandlat dessa frågor samtidigt, hade förutsättningarna att bli överens också på denna punkt varit stora. Jag hoppas att majoriteten nu kan inse detta och att vi förenar oss i ett bifall till reservation nr 2. Det innebär inte ökade kostnader för staten, men en riktigare princip för fördelningen av statsbidragen. Ett viktigt komplement till en omsorg och sjukvård som sker på de äldres villkor är att de anhöriga ges möjlighet att hjälpa och bistå. För detta behövs en rätt till ledighet för vård av anhörig. Ett sådant förslag har en längre tid legat som utredningsbetänkande i regeringskansliet. Regeringen bör utan dröjsmål lägga fram det för riksdagen. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 7. I det nu aktuella betänkandet behandlas också statsbidragen till färdtjänst och till särskolan. På dessa båda punkter har moderata samlingspartiet yrkat på väsentliga neddragningar av statsbidragen. Från folkpartiets sida kan vi inte biträda dessa besparingsförslag. Motivet för besparingsförslagen är enligt moderaterna det statsfinansiella läget. Det måste betyda att man inte heller anser att det finns det ekonomiska utrymme hos landsting och kommuner som skulle behövas för att ett bortfall av statsbidrag skall kunna kompenseras. I så fall skulle nämligen den totala omslutningen av den offentliga verksamheten bli oförändrad. Moderaterna utgår ifrån att det är annan verksamhet som får maka på sig. Det naturliga vore att lägga denna besparing på de generella statsbidragen till kommunerna. Att föreslå neddragning av statsbidragen till färdtjänst och särskolan kan rimligen inte uppfattas på annat sätt än som en signal till besparing på just dessa områden. Om man vill undvika det, måste en ändring av statsbidraget föregås av överläggningar mellan staten och landstingen/ kommunerna, i vilka man träffar överenskommelse om att ett totalt lägre statsbidrag inte får denna effekt. Den uppläggning som moderaterna här har valt skulle otvivelaktigt komma att gå ut just över biståndet till äldre och handikappade, dvs. de svagaste grupperna i vårt samhälle. En sådan besparingspolitik kan folkpartiet inte ge sitt stöd. Det är den omvända uppläggningen vi vill ge en sanering av statens affärer: dvs. att låta besparingarna bäras av de breda starkare grupperna, medan vi vill kupa handen över de redan svaga och utsatta. Herr talman! Jag yrkar avslag på de reservationer som jag nu har berört, bifall till reservationerna 2 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är en angelägen uppgift att tillse att våra äldre och handikappade kan erbjudas en god omsorg. Eftersom det också är en ekonomiskt tung uppgift behövs en långsiktig och noggrann planering, för att inte kvaliteten i omsorgen skall gå förlorad. Eftersom det inte är fråga om någon homogen grupp, behövs det en mångsidig verksamhet. Utgångspunkten måste i all omsorgsverksamhet vara att det är den enskilde själv som skall välja boendeform och hjälpinsats. Äldreoch handikappomsorg behöver inte betyda — det är vi alla numera överens om — att man tas om hand för institutionsvård. Nej, mycket ofta betyder sådan omsorg numera att man fortsätter att bo kvar i det egna hemmet, men med stöd av olika slag, i form av hemhjälp, färdtjänst, sjukvård osv. Ibland kan en anhörigs hjälp vara det allra lämpligaste alternativet. Det kan ge en alldeles speciell trygghet, det är praktiskt och det är dessutom för samhället en billig omsorgsform. Men det får naturligtvis inte innebära att vi går tillbaks till det gamla hemmadottersystemet. Tyvärr har anhörigvårdaren i dag inte alls den trygghet i sin situation som hon eller han har rätt till. Som påpekas i motion nr 1778 av Gunnel Jonäng ger inte anhörigvård lagstadgad rätt till tjänstledighet från förvärvsarbete. Det är naturligtvis mycket otillfredsställande. Inte minst kan det påverka relationen vårdarevårdtagare på ett negativt sätt. Vårdaren oroas av ovissheten om framtida arbetsmöjlighet, och den äldre eller handikappade kan uppleva att han är en belastning långt mer än vad som skulle behöva vara nödvändigt. Anhörigvårdaren borde också ha en självklar rätt till utbildning, information och, inte minst, avbytare. Flera kommuner har på ett förtjänstfullt sätt ställt upp i det här sammanhanget, men några allmänna riktlinjer finns inte. Anhörigvårdskommittén föreslog i sitt betänkande en rad åtgärder som skulle förbättra anhörigvårdarens situation. Det har nu gått lång tid sedan dess, men någon åtgärd från regeringens sida har vi ännu inte sett, och inte heller har någon proposition aviserats. Utskottsmajoriteten avvisar motionen med hänvisning till att betänkandet fortfarande bereds inom regeringskansliet. Eftersom det inte förefaller som om frågan har någon hög prioritet inom regeringskansliet, anser vi från centern att ett uttalande från riksdagen i dag är synnerligen påkallat. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 7. För många fungerar inte boendet i den egna, gamla bostaden som man önskar, utan man söker sig till andra boendeformer. Anledningen kan vara att man vill bo mer centralt, att man söker mer av gemenskap med andra människor eller att man vill känna större trygghet dygnet runt. I många fall är dagens moderna servicehus svaret på önskemålen. Men fortfarande efterfrågar många äldre den boendeform som våra, så i dagligt tal kallade, ålderdomshem representerar. Att just denna form, som är en kombination av egen bostad och vissa kollektiva utrymmen, behövs och är lämplig har riksdagen varit helt enig om och uttalat sig för vid flera tillfällen. Så sent som när beslutet om nya regler för statsbidrag till social hemhjälp togs begärde riksdagen, på socialutskottets förslag, att regeringen skyndsamt skulle redovisa sina överväganden beträffande ålderdomshemmens finansiering, i syfte att minska den ekonomiska styrningen av den kommunala äldreomsorgen. Någon sådan redovisning har vi inte sett. I stället har socialministern talat om att han inte har för avsikt att medverka till något statsbidrag till ålderdomshemmen. Även om nuvarande bidragssystem är mindre styrande än det förra, är det fortfarande långt ifrån neutralt. Med tanke på den ansträngda ekonomi många kommuner har finns det därför risk för att antalet platser i ålderdomshem minskar så kraftigt att alternativet för dem som behöver mer vård än vad som är normalt i servicehus är långvården. Redan i dag är det tyvärr ett faktum på flera håll. Den här frågan har tagits upp i en centermotion av Ella Johnsson m.fl. Det är inte av snålhet eller missunnsamhet som vi från centern driver den här frågan utan tvärtom av omtanke om de äldre. Vi vill kunna erbjuda den mest ändamålsenliga boendeformen för varje individ och för varje vårdbehov. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2. Jag vill också ta upp den fråga som aktualiserats i centermotion nr 2306 av Karin Andersson m.fl., och som gäller äldre invandrare. Vi kommer i Sverige att få en allt större grupp äldre invandrare. Det beräknas att vi vid sekelskiftet kommer att ha ca 125 000 utrikes födda personer över 65 år. Det ställer extra stora krav på såväl sjukvården som den kommunala äldreomsorgen. För att invandrarna skall kunna få den vård som uppfyller alla ställda kvalitetskrav, behövs det dels generella, dels invandrarpolitiska åtgärder. Det behövs bättre språkkunskap hos personalen, och det behövs större kunskap om invandrarnas bakgrund. Behovet av tvåspråkig personal blir speciellt uttalat när det gäller de äldre invandrarna, eftersom de kunskaper i svenska som förvärvas sent i livet ofta faller bort. Att det här verkligen är ett problem har kommit fram vid en pilotstudie som invandrarverket utfört. En förutsättning för att huvudmännen skall kunna göra en god planering på det här området är att det finns en bra och rättvisande statistik att utgå från. Det finns det inte i dag. Den generella statistiken skiljer endast på utländska medborgare och svenska. Flertalet av invandrarna i den aktuella åldersgruppen är svenska medborgare som alltså inte blir redovisade som invandrare. Därför krävs det en bearbetning av befintlig statistik för att man skall kunna få fram antalet äldre i olika språkgrupper. Med stöd av vad jag här har sagt yrkar jag bifall till reservation nr 6. Avslutningsvis vill jag säga att om man menar allvar med målsättningen att äldre och handikappade så länge som de själva önskar och som det över huvud taget är möjligt skall kunna bo kvar i den egna bostaden är det naturligtvis helt oacceptabelt att så som moderaterna föreslår drastiskt minska på statsbidragen till färdtjänsten. En neddragning av färdtjänsten, som det utan tvivel skulle leda fram till på flera håll, skulle dessutom bidra till lösningar som är mer kostnadskrävande för samhället. Samma sak gäller också för bidraget till särskolan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2, 6 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Handikappolitiken berör i djupaste mening frågorna om demokrati och solidaritet — om varje människas rätt att kunna delta i samhällslivet och också om samhällets skyldighet att utgöra garant för detta. Det finns vissa mindre handikappgrupper som, just därför att de består av relativt få individer, ofta kommer i skymundan när frågorna om handikappades villkor behandlas. Vi är så vana att förknippa begreppet handikapp med rörelsehinder samt synoch hörselskador att vi lätt glömmer att det också finns andra handikapp. Vissa handikapp är också särskilt lätta att glömma, därför att de inte syns och därför att det är svårt att inse vad de innebär. Exempel på sådana grupper är blödarsjuka, njursjuka, magoch tarmsjuka, stomiopererade samt personer med epilepsi eller cystisk fibros. Om just dessa mindre handikappgrupper måste kunskaperna vidgas, och deras förhållanden måste kartläggas. Utskottet skriver också att just en kartläggning av dessa grupper är angelägen.

Men en pilotstudie är en pilotstudie, dvs. en första undersökning. Det betyder att den borde följas av en annan studie, en annan utredning. Vpk har i år just på grund av denna studie ingen reservation i anslutning till sin motion. Vi har bara följt upp motionen med ett särskilt yttrande för att fästa uppmärksamheten på att det är viktigt att gå vidare med ytterligare utredning. Vpk förutsätter att både pilotstudien och den vidare uppföljningen av denna görs i nära samarbete med berörda handikapporganisationer. I detta betänkande behandlas också två socialdemokratiska motioner, som vpk har följt upp med reservationer. De rör färdtjänst och hemtjänst. I motion 1764 av Ingvar Björk och Börje Nilsson vill motionärerna utjämna de stora ekonomiska skillnaderna i kommunernas taxesättning beträffande färdtjänst och hemtjänst. Jag tycker att denna motion är riktig och förtjänar stöd. Åtgärder måste vidtas för att uppnå en hög och jämn servicenivå inom färdtjänst och hemtjänst i hela landet. Största möjliga ekonomiska jämlikhet bör råda mellan handikappade och andra. Taxesättningen borde vara lika hög och inte som nu olika hög beroende på i vilken kommun man råkar bo. Inom både färdtjänsten och hemtjänsten är skillnaderna mellan olika kommuner orimligt stora.

När det gäller hemtjänsten kan taxan variera från 0 till 660 kr. per månad allt efter omsorgsnivå. Denna omsorg borde givetvis vara kostnadsfri för den enskilde, om vi menar allvar med att kunna erbjuda äldre människor vård i hemmet vid sjukdom och att bo kvar i vanliga bostäder så länge som möjligt. Om riksdagen menar allvar måste, anser jag, hemtjänsten byggas ut både kvantitativt och kvalitativt och göras kostnadsfri för den enskilde. Därför tycker jag att riksdagen har ett ansvar att uttala detta. Att vackert tala om att bo kvar hemma men att sedan individualisera hjälpen för att förverkliga detta, tycker jag haltar i trovärdighet. Herr talman! Med det yrkar jag bifall till vpk-reservationerna, nr 8 och 10, vid detta betänkande.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 1984/85:22 vad gäller anslag till omsorg om äldre. Jag yrkar också med en gång avslag på reservationerna som fogats till betänkandet. Vidare yrkar jag avslag på de motioner som väckts i anslutning till proposition 1984/85:100 bil. 7 samt på de motioner som väckts under allmänna motionstiden i ämnet äldreomsorg. Frågorna på handikappområdet kommer Stig Alftin att ta upp i sitt anförande. 1983 publicerade socialstyrelsen ett underlag för utbildningsplanering beträffande bl.a. omsorgen om äldre och handikappade. Där framhölls att de ökade krav som ställs på hemhjälpspersonal medför ett behov av bättre utbildning. Där anges också särskilt att det krävs att personalen känner till vilka olika hjälpmedel som finns och ser till att dessa används på rätt sätt. Socialstyrelsen har för avsikt att utarbeta allmänna råd till kommunerna vad gäller hemhjälpspersonalens arbetsuppgifter, kompetens och utbildning. Dessa allmänna råd skall utarbetas efter synpunkter som socialstyrelsen inhämtat från kommunerna. Socialstyrelsen räknar med att dessa allmänna råd skall vara klara till våren 1986. Men jag vill påpeka att redan nu utbildas vårdpersonalen inom hemtjänsten i de flesta kommuner. I min hemortskommun får ingen vårdpersonal ordinarie tjänst inom hemservicen utan att ha genomgått kommunens vårdutbildning. Utskottet understryker också enhälligt starkt angelägenheten av att utbildningsfrågorna uppmärksammas i det fortsatta arbetet med att utveckla och förnya den sociala hemhjälpen. Det krav som moderaterna ställer i reservation 1, att regeringen skall ges till känna att det behövs en översyn av utbildningen av hemtjänstpersonal, anser jag och utskottets majoritet redan vara tillgodosett, varför jag yrkar avslag på reservationen. Utskottet har tidigare behandlat frågan om de äldres levnadsoch boendeförhållanden, senast förra året i betänkande nr 14. Utskottet, som var enigt, påtalade det angelägna i att omsorgen om äldre människor anpassas till individuella behov och värdet av en väl utvecklad samverkan mellan berörda huvudmän, så att en individuell prövning av insatser verkligen kan göras. Vägledande bör vara att de äldre själva skall få bestämma hur de vill leva och bo — och vilken hjälp de vill ha av samhället. Utskottet konstaterar nu att när det gäller inriktningen av äldreomsorgen råder det, som jag sade, en bred politisk enighet. Äldre skall få möjlighet att leva och bo självständigt och ha en aktiv och meningsfull tillvaro. De som behöver stöd och hjälp skall få den service de behöver. Men menar vi allvar med att de äldre skall leva och bo på egna villkor skall vi inte konservera de gamla utslitna ålderdomshemmen, där de gamla i bästa fall disponerar ett litet rum utan möjligheter att ta emot gäster och bjuda dem på kaffe. De kanske inte har egen dusch, inte ens en egen toalett. Så vill i varje fall jag inte bo när jag blir så gammal att jag inte klarar mig själv. Men jag är medveten om att det även i framtiden kommer att finnas åldringar som har stort behov av vård och tillsyn utan att för den delen behöva vårdas inom långtidssjukvården. Jag är också medveten om att förändringarna och avvecklingen av ålderdomshemmen inte får ske för snabbt. Gamla som kanske vistats på ålderdomshem 10-15 år kan uppleva en flyttning till servicehus väldigt jobbig. Därför har kommunerna också möjligheter i dag att använda statsbidraget till social hemhjälp för att göra ålderdomshemmen så bra som möjligt så länge de finns kvar. De flexibla lösningar som reservanterna efterlyser och som de vill ge regeringen till känna är tillgodosedda med vad som anförs utskottsbetänkandet. Jag yrkar återigen avslag på reservationerna 2, 3 och 4 som behandlar likartade ämnen. Vad gäller reservation 5 vid mom. 6 i hemställan angående fristående vårdalternativ vill jag bara referera till vad utskottet sade i betänkandet 1983/84:1. Jag läser här ur betänkandet: ”I vilka former och genom vilken vårdhuvudman vård skall erbjudas måste emellertid avgöras av de för vården ytterst ansvariga kommunala huvudmännen.” Utskottet har inte ändrat sin bedömning från förra året. Jag yrkar avslag på reservation 5. Utskottet har tidigare vid ett flertal tillfällen behandlat frågan om invandrarna och äldreomsorgen. Efter utskottets senaste behandling av frågan om omsorgen för äldre invandrare har invandrarpolitiska kommittén lagt fram sitt slutbetänkande Invandraroch minoritetspolitiken. Kommitténs betänkande har remissbehandlats och bereds för närvarande inom regeringen. En proposition om invandrarpolitiken har aviserats till maj månad, varför jag i väntan på den propositionen yrkar avslag på reservation 6 vid mom. 7 i hemställan. Som reservanterna i reservation 7 säger har anhörigvårdskommittén redovisat konkreta åtgärder för att förbättra situationen för anhörigvårdarna. Utskottet är enigt om att de anhörigas insatser bör tas till vara inom äldreomsorgen. Det är viktigt att den som vill hjälpa eller ta hand om en äldre anförvant får samhällets stöd. Utskottet noterar dock att anhörigvårdskommitténs betänkande är föremål för överväganden inom regeringskansliet, varför jag yrkar avslag på reservation 7. Så, herr talman, kommer jag till färdtjänsten. I budgetpropositionen föreslås 360 milj.kr. under anslaget G 2 Bidrag till färdtjänst. Moderaterna anser i år, liksom när denna fråga behandlades i riksdagen förra året, att eftersom färdtjänsten nu är etablerad ute i kommunerna bör staten kunna spara in statsbidraget och låta kommunerna stå för kostnaderna själva. Jag vill säga till Blenda Littmarck att det fortfarande finns stora skillnader mellan kommunerna i fråga om färdtjänstens utbyggnad. Skillnaderna skulle naturligtvis inte bli mindre om statsbidraget togs bort. Rosa Östh sade att kommunerna har dålig ekonomi. Blenda Littmarck sade att kommunerna har en bra ekonomi. Jag vågar påstå att det finns kommuner med bra ekonomi och kommuner med dålig ekonomi. Därför vidhåller utskottsmajoriteten sin uppfattning att någon avveckling av statsbidragen till färdtjänsten inte bör ske. Jag tillstyrker medelsanvisningen enligt propositionens förslag och yrkar avslag på reservation 9. Till sist, herr talman! Inga Lantz har två reservationer som jag skall ta upp innan min taletid är slut. Inga Lantz har själv redogjort för sina reservationer. Det gäller kommunernas olika taxesättningar inom hemtjänsten och färdtjänsten. Utskottet vill framhålla att frågan om utformningen av taxor när det gäller både hemoch färdtjänsten ligger inom ramen för den kommunala självstyrelsen. Kommunförbundet har till vägledning för kommunerna utformat en allmän rekommendation om sådana avgiftstaxor. Utskottet vill dessutom erinra om att statens handikappråd sommaren 1985 skall redovisa en kartläggning av det ekonomiska stödet till handikappade i vilken även hemtjänsttaxorna kommer att redovisas. Med detta, herr talman, yrkar jag återigen bifall till utskottets hemställan i sin helhet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Det lät på Maria Lagergren som om reservation 2 skulle handla om att vi vill ha kvar ett antal dåliga ålderdomshem. Så är det ju inte. Tvärtom underströk jag i mitt anförande att vi i utskottet nu blivit eniga om att ålderdomshemmen skall byggas om men att den formen av boende med dygnet-runt-service ändå skall finnas kvar i framtiden. Vad reservationen handlar om är om den personal som arbetar vid ålderdomshemmen också skall vara statsbidragsberättigad, dvs. om kommunerna skall få räkna in den personalen som underlag för statsbidraget. Om vi vill ge frihet åt kommunerna att anpassa sin åldringsvård efter den situation man faktiskt har, då är det en rimlig princip att staten utformar sitt bidrag så, att kommunerna ges denna möjlighet. Det är egendomligt att räkna bort den personal som arbetar vid ålderdomshemmen. Vad reservanterna bakom reservation 2 vill är alltså att all personal som arbetar inom den sociala hemtjänsten, oavsett om den besöker de äldre i deras bostäder eller på ålderdomshemmen, skall få räknas in i det underlag på vilket man räknar statsbidraget. Det är en annan fördelningsprincip. Det är lika många miljoner vi skall fördela, men detta är en rimligare ordning. Om detta är vi alltså tyvärr något oense. Jag yrkar förstås bifall till reservation 2.
Herr talman! Det finns ingen, Maria Lagergren, som uttalat sig för de gamla slitna ålderdomshemmen. Det är ingenting som kommunalpolitiker heller vill ha. Om kommunerna får bidrag till verksamheten och om de dessutom får lånemöjligheter för att bygga om ålderdomshemmen, kan man kanske komma fram till en tillfredsställande standard på alla håll. Här säger Maria Lagergren att det nuvarande bidragssystemet verkar mindre styrande och ger möjlighet för kommunerna att utnyttja bidraget också till ålderdomshemmen. Som jag påpekade i mitt anförande uttalade sig en enig riksdag, då de nuvarande reglerna antogs, för att man skulle se över möjligheterna att också inkludera ålderdomshemmen i statsbidragssystemet. När det gäller anhörigvården och anhörigvårdarnas situation verkar intresset synnerligen svagt både från regeringens sida och från utskottets sida, vilket jag naturligtvis beklagar. Den formen av vård skulle vara ett alldeles utmärkt komplement till övrig vård i hemmet.
Herr talman! Maria Lagergren hänvisade i sitt avslagsyrkande på de två reservationer som vpk har i detta betänkande till den kommunala självstyrelsen. Det är riktigt att vi har kommunal självstyrelse här i landet på papperet, men det är också så att kommunerna till 85 26 är budgetmässigt bundna av beslut som fattas i riksdagen och av regeringen. Det enda rimliga vore att införa en statskommunal enhetsskatt, en riksskatt, för att få bort de påtagliga orättvisor som finns med nuvarande system med kommunaloch landstingsskatt. Det skulle skapa en större rättvisa mellan människor, och det skulle också skapa en bättre fördelningspolitik och större jämlikhet mellan olika kommuner. Ett avgörande innehåll i en riksskatt skulle vara en fördelning av de influtna skattemedlen mellan stat, landsting och kommuner och en fördelning kommunerna emellan. Detta skulle alltså ge större rättvisa, en jämnare standard och lika skatteuttag mellan kommunerna och mellan deras invånare. Det här är ett krav som vpk har drivit under många år, och det förtjänar att uppmärksammas när man nu tar färdtjänst och hemtjänst som utgångspunkt. De skillnader som finns mellan olika kommuner i detta avseende liksom på andra områden är oacceptabla. Den grundläggande sociala och kulturella service som kommunerna skall stå för bör vara lika för alla medborgare, oavsett vilken kommun man bor i. Kostnaderna bör också vara lika för alla medborgare, oavsett kommun. Jag tycker att om man menar allvar med att äldre människor och handikappade skall kunna vara kvar i sina bostäder och få den hjälp de behöver för att fungera på lika villkor, så måste riksdagen ta ansvar för att systemet med hemtjänst och systemet med färdtjänst fungerar lika överallt. Jag skulle till sist vilja fråga Maria Lagergren om hon tycker att det är rätt med det nuvarande förhållandet, att det är så stora skillnader i taxor när det gäller färdtjänst och hemtjänst och att kostnaderna drabbar människorna så olika beroende på i vilken kommun de bor.
Herr talman! Herr Eliasson vill jag helt kort svara att jag inte alls tror att vare sig han eller de som tillhör de andra partierna vill konservera de gamla dåliga ålderdomshemmen. Vad vi är litet rädda för är, att om personalkostnaden också på dessa ålderdomshem kommer att täckas av statsbidrag, är risken stor att vissa kommuner inte bryr sig om att bygga om ålderdomshemmen till servicebostäder. Det är därför vi har skrivit detta yttrande till bostadsutskottet. Vi vill få prövat om det kan utgå statsbidrag för att bygga om de gamla ålderdomshemmen till servicehus eller för att bygga nya — eller kalla det gärna boende med dygnet-runt-tillsyn — där de gamla har en drägligare boendemiljö. Till Rosa Östh, som talade om anhörigvården, vill jag säga att vi inte alls har något svagt intresse för denna. Vi socialdemokrater försöker alltid ställa de sociala frågorna och solidariteten i fokus. Men som jag sade är detta under utredning, och innan den utredningen är klar bör nog inte riksdagen ta ställning. Vi får återkomma till frågan. Inga Lantz säger att vi borde lägga fram ett förslag om riksskatt. Det tillhör liksom inte socialutskottets område, så det skall jag förbigå med tystnad. Men jag vill säga till Inga Lantz, liksom till Ingemar Eliasson, att vi menar allvar med att de gamla skall ha ett bra boende. Vi tycker inte det är rätt att skillnaderna skall vara så stora mellan kommunerna. Men vi har ju ett system där kommunerna har ansvaret för färdtjänsten, och samtliga kommuner får också 35 90 av bruttokostnaden för sin färdtjänst. Om det skall bli någon ändring, måste vi ändra på det systemet.
Herr talman! Jag tycker bara, att om riksdagen anser att det är bra med färdtjänst och hemtjänst och fattar beslut om det, bör vi också se till att dessa förmåner blir rättvist och jämnt fördelade, så att skillnaderna mellan olika människor och olika kommuner försvinner. Jag tycker inte att man tar ansvar för hela beslutet på detta sätt. Det haltar när man ser hur stora skillnaderna är mellan kommunerna och i fråga om hur mycket människor får betala. Det brister i trovärdighet när man inte tar ansvar för hela genomförandet.

Herr talman! Jag måste medge att jag känner besvikelse över utskottets behandling av motion 861, som tar upp de cp-skadades situation. Man hänvisar i utskottsbetänkandet till olika utredningar som har gjorts, men ingen av dem berör egentligen cp-skadade. Bakgrunden till vår motion är följande. Sedan mitten av 1950-talet har samhällets olika organ agerat aktivt för att förebygga cp-skada. Det har lyckats i viss utsträckning. Det föds i dag betydligt färre barn med cp-skada. Nu är det omkring 140 barn per år. Det var också i mitten av 1950-talet som habiliteringen kom i gång. Det betyder att barn som är födda från den tidpunkten under sin barndom fått ett ganska gott stöd från samhällets olika organ. Däremot upphör alla riktade insatser när barnet blir 20 år. Efter 20 års ålder är så gott som alla cp-skadade utestängda från habiliteringsoch rehabiliteringsmöjligheter. Vuxenrehabiliteringen vill ofta inte befatta sig med dem, eftersom de har ett medfött handikapp. Talvård går inte att få, då de foniatriska klinikerna anser deras handikapp vara för svåra. På så sätt kan mycket av det som vunnits under tidigare år gå förlorat. Fortfarande finns också mellan 3 000 och 4 000 cp-skadade, som är födda innan barnhabiliteringen kom i gång. De är nu 35 år och äldre. De har aldrig fått någon habilitering över huvud taget. En del av dem vistas fortfarande på hem för utvecklingsstörda eller på ålderdomshem, där de en gång placerades, därför att de på grund av motoriska handikapp, talskada eller nedsatt hörsel ansågs obildbara. Några få personer bland dem har sent i vuxen ålder, ofta av en slump, fått sin hörsel förbättrad genom hörapparat, fått lära sig tala förståeligt och fått lära sig läsa och skriva — men de hör till undantagen. Ingen vet i dag hur många cp-skadade som finns bortglömda på institutioner som inte alls är anpassade efter deras behov och förmåga. Förr var det många cp-skadade som bedömdes som utvecklingsstörda. Det har visat sig att det är mycket svårt att ange hur många som i själva verket har utvecklingsstörningar. Tidigare räknade man med att omkring 40 96 av de cp-skadade låg under normalbegåvning. Nu är man inte säker på att det är så många. Ingen vet i dag hur många cp-skadade som inte fått utbildning eller som endast haft en mycket bristfällig skolgång. Det var först 1962 som det blev obligatorisk skolgång för alla handikappade. I Socialstyrelsen redovisar 1983:9 står det att läsa att man i Norrbotten hittat 35 flerhandikappade som inte fått någon skolgång alls. 13 av dessa var födda på 1950-talet. Många av de vuxna cp-skadade har också svåra barnoch ungdomsupplevelser, som kommit att prägla dem hela livet. Eugeniahemmet var under många år den enda anstalt i Sverige som tog emot cp-skadade och gav dem utbildning. Men Eugeniahemmet, med dess stora sovsalar och stränga disciplin, gav också många ärr i själen hos de elever som gick där. Samhällets kunskaper om hur vuxna cp-skadade har det är i det närmaste obefintliga. De handikappförbund som organiserar cp-skadade kan dock berätta att denna handikappgrupp har mycket stora behov som i dag inte tillgodoses. Det gäller utbildning, arbete, talträning, tandvård, sjukgymnastik och boende. I boken Att vara vuxen med CP, som givits ut av Neurologiskt handikappades riksförbund, berättar flera vuxna cp-skadade om sin situation. Harry, som är svårt rörelsehindrad och har stora taloch hörselsvårigheter, berättar att han i mitten på 1960-talet av en slump fick börja skolan vid 36 års ålder. Nu har han en filosofie kandidat-examen. Florence, som är 58 år, skriver själv om hur hon som tonåring flyttades till ett ålderdomshem. Hon beskriver ett helt liv fyllt av förnedring och boendesituationer som inte alls varit anpassade efter hennes behov eller förmåga. I boken redogörs för de knapphändiga kunskaper vi har om gruppen vuxna cp-skadade, som alltså utgör högst 4 000 personer. Det som man kan utläsa är att det med största sannolikhet fortfarande finns några hundra cp-skadade i landet som inte fått lära sig läsa och skriva och som bor på ett sätt som inte alls passar deras förmåga. En total undersökning är nödvändig — och det är bråttom. Den undersökning som har gjorts av flerhandikappade i Norrbotten visade för enskilda individer helt revolutionerande resultat. Människor som inte sett på många år, som inte kunnat läsa eller skriva på grund av dålig syn, fick genom den uppsökande undersökningen tillgång till synhjälpmedel — och fick synen åter. Hur det måste ha känts går naturligtvis inte att beskriva. På samma sätt är det — med allra största sannolikhet — för några hundra cp-skadade i vårt land. Hörseloch talsvårigheter och rörelsehinder gjorde att de från början, i en tid då man klassade människor med sådana handikapp som obildbara, lämnades åt sitt öde. Man skall aldrig jämföra handikapp. Man kan aldrig säga vad som är värst. Men man kan ändå konstatera att många cp-skadade, genom kombinationen av hörselskador, talsvårigheter och rörelsehinder, är mycket isolerade. Attityderna mot cp-skadade är inte heller de bästa. Fortfarande är ”cp” ett av de vanligaste glåporden i våra skolor. Jag upplever att utskottet inte riktigt har förstått vidden av de problem som många cp-skadade brottas med. Det är bråttom att någonting görs. Om vi inte gör något nu, behöver vi egentligen inte heller göra något om tio år, för det handlar om att hjälpa människor som nu är medelålders till ett bättre liv, innan det är för sent. En kartläggning av cp-skadades situation måste därför göras. Kommunerna måste aktiveras och genom en uppsökande verksamhet verkligen se till att de når alla glömda cp-skadade. Landstingen, kommunerna och staten måste också samordna sina insatser, så att en habilitering kan komma till stånd också för cp-skadade som är över 20 år. Herr talman! Jag inser det meningslösa i att mot ett enigt utskott yrka bifall till motionen, man jag återkommer i frågan.

Herr talman! I det avsnitt av betänkandet som jag skall beröra behandlas bl.a. den socialdemokratiska motionen 1984/85:1784 av Börje Nilsson och Ingvar Björk. Motionärerna vill bl.a. ha en kartläggning av funktionshindrade ungdomars behov av kompletterande samhällsåtgärder.

När det gäller frågor som rör handikappade ungdomar vill jag nämna att dessa frågor aktualiseras också i den proposition om den nya omsorgslagen som nu behandlas i socialutskottet. Utskottet vill för sin del peka på att statens handikappråd fungerar som en särskild handikappberedning. Handikapprådet samlar in och sprider information till kommuner och landsting i syfte att initiera insatser. Vidare har socialstyrelsen kartlagt kommunernas handikappomsorg för att få en överblick av vad kommunerna har gjort och planerar att göra på området. En rad undersökningar av flerhandikappades situation har genomförts. Bl. a. har styrelsen för vårdartjänst skaffat sig en ansenlig samlad erfarenhet av dessa frågor. År 1982 presenterades Handlingsprogram i handikappfrågor . Vad beträffar de cp-skadade vill jag säga att det naturligtvis ligger en hel del i det som har framförts i Margareta Perssons motion. När det gäller den uppsökande verksamheten har emellertid kommunerna enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Detta, Margareta Persson, gäller även cp-skadade över 20 år. När det gäller omsorgen om handikappade människor skall socialnämnderna verka för att dessa får all nödvändig hjälp och möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnderna skall vidare medverka till att de handikappade får meningsfull sysselsättning och bostäder anpassade efter deras behov och möjligheter. Utskottet framhåller angelägenheten av att situationen för de i motionerna aktualiserade handikappgrupperna uppmärksammas. Detta bör i första hand ske på det lokala planet, ute i kommunerna. Med det anförda ber jag att få yrka avslag på motionerna och bifall till utskottets hemställan. Herr talman! Inga Lantz har i en motion väckt frågan om de små handikappgrupperna. Dessa gruppers levnadsförhållanden har varit föremål för behandling i socialutskottet och har debatterats här i kammaren vid ett flertal tillfällen under det senaste året. Allteftersom läkarvetenskapen går framåt kan man rädda allt fler grupper av människor med sjukdomar och svåra handikapp. Speciella medicinska, psykologiska och sociala problem är ofta förknippade med dessa handikapp, kunskapen om dessa i samhället är ofta otillräcklig. Behovet av forskning, ytterligare resurser och sociala åtgärder varierar. Därför är det viktigt med kartläggning och inventering av olika problemställningar för att man skall kunna planera insatserna. Utskottet har tidigare pekat på en rad initiativ som tagits och på åtgärder som pågår både här hemma och i det nordiska samarbetet. Enligt vad utskottet nu har inhämtat ingår i socialstyrelsens verksamhetsplanering ett projekt att kartlägga de mindre handikappgrupperna. En pilotstudie skall genomföras före sommaren 1985. Avsikten är att i samarbete med berörda organisationer utifrån en helhetssyn beskriva de små handikappgruppernas olika problem. Kartläggningen skall användas för att öka kunskapen på området och för att kunna sprida information till olika samhällsorgan.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

Herr talman! Jag instämmer gärna med Ingemar Eliasson i önskemålet om att finna ett tillfälle för att mera samlat diskutera handikappfrågorna. Det är inte möjligt att genom att analysera just detta betänkande göra en samlad genomgång av vare sig situationen på handikappområdet eller de förslag som de olika partierna för fram på detta område. Jag vill ändå konstatera att det mesta som sägs och görs i anslutning till detta betänkande är positivt och syftar till att flytta fram positionerna. Det gäller de motioner som finns, och det gäller utskottets sätt att hantera handikappfrågorna. Man hänvisar till arbeten som pågår och skapar opinion för att saker och ting skall gå åt rätt håll. Detta gäller med två undantag. Jag tänker på de förslag som moderaterna har lagt fram om nedskärningar av statsbidragen till färdtjänsten och till särskolan. Herr talman! Det gäller här två utomordentligt viktiga funktioner: möjligheten för handikappade människor att förflytta sig och möjligheten för utvecklingsstörda att få den undervisning som de har rätt till. Att det är viktiga funktioner har såväl resultatet av verksamheten som verksamhetens omfattning och utformning under den tid som varit visat mycket tydligt. Färdtjänsten betyder i dag för många människor skillnaden mellan ett aktivt liv och ett liv i passivitet, ett liv i meningsfullhet i kontakt med andra och ett liv i tomhet och isolering. Det var först med statsbidraget strax före mitten av 1970-talet som utvecklingen mot en fungerande färdtjänst verkligen kom till stånd. Det var först då som en utjämning av färdtjänsten i standard och utformning så sakta började ta form. Den utjämningen är inte avslutad. Det är snarare så att det i dag finns tendenser till att taxor och begränsningar i antalet resor gör att villkoren för färdtjänsten är mycket olika och kanske tenderar att bli än mer olika mellan olika kommuner. I detta läge vill moderaterna slopa statsbidraget, och man hänvisar till att kommunerna får klara detta själva. Jag kan försäkra er moderater att det arbete som handikapprörelsen utför snart sagt varje dag och som går ut på att försöka skapa en bättre fungerande färdtjänst inte ger några indikationer på att kommunerna skulle vara särskilt villiga att omprioritera från annan verksamhet till färdtjänsten. Det är svårt att i dag få till stånd en utveckling. Det är också svårt att få bort de alldeles uppenbara orättvisor som finns på många håll. När det gäller särskolan är det så att dess verksamhet naturligtvis är helt utslagsgivande för utvecklingsstördas möjligheter till liv och aktivitet. Varför skulle särskolan inte få statsbidrag, när andra former av undervisning i vårt land har statsbidrag? Vad moderaterna än säger så är förslagen om nedskärningar av färdtjänstbidraget och bidraget till särskolan både utpekande och socialt utmanande. Jag tror, herr talman, att moderaterna kommer att få anledning att ångra de förslagen många gånger om under den närmaste tiden.

Herr talman! Låt mig först i allt väsentligt instämma i vad Margareta Persson hade att säga om de cp-skadades situation. Jag börjar också tröttna på de ständigt återkommande hänvisningarna till pågående kartläggningar, utvärderingar och utredningar. Det börjar bli litet för mycket av sådant. Inga Lantz, som jag också i stor utsträckning kan instämma med, nämnde de grupper som det är svårt att få uppmärksamhet kring, därför att deras handikapp inte syns. Med de cp-skadade förhåller det sig i viss mån tvärtom — deras handikapp både syns, hörs och märks på alla sätt mycket ofta, t.o.m. så mycket — och där tror jag att Margareta Persson har rätt — att många från början har lämnat dem därhän. De ser så svårt skadade ut att man har trott att det inte finns någonting att göra för dem. I verkligheten är det tvärtom. Vi har glänsande exempel på att det har varit möjligt att habilitera just cp-skadade till ett mycket aktivt liv. Jag skall gärna försöka medverka till att frågan kommer litet närmare sin lösning. I övrigt, herr talman, vill jag bara säga några ord om statsbidrag, färdtjänst och särskola. Redan den förste talaren på listan i detta ärende, Ingemar Eliasson, gjorde den glidning som vi börjar bli så vana vid när det är fråga om statsfinanser och samhällsekonomi. Han citerade korrekt att moderaterna har anfört enbart statsfinansiella skäl för förslaget att dra in statsbidrag till färdtjänst och särskola. Därefter drog han raskt slutsatsen att därmed också menas att vi inte skall ha denna verksamhet i oförändrad omfattning utan att även kommunerna skall förmodas hålla tillbaka. Jag tror inte att det finns någon moderat som kan tänka sig en samhällsekonomi som är så dålig att vi skall behöva pruta på den sortens utgifter. Däremot har vi så dåliga statsfinanser. Maria Lagergren sade, fullständigt korrekt, att det finns kommuner med dålig ekonomi och kommuner med god ekonomi. Vi har dess värre bara en stat, och den har mycket dålig ekonomi — kanske sämre än den fattigaste kommunen i landet. Det finns faktiskt ingen kommun som har underskott i budgeten, därför att kommunerna inte får lov att ha det. Vi har i vår motion och alla debatter i dessa frågor mycket tydligt sagt ifrån att avsikten icke är att begränsa verksamheten, utan det är en kostnadsomfördelning. Det lär skvalpa omkring minst 30 000 milj.kr. i den kommunala ekonomin som både moderater och socialdemokrater har intresse av att i någon mån dra in. Det ärt.o.m. så att socialdemokraterna hittills har lyckats prestera förslag om att dra in 7,1 miljarder och vi bara 5,6 — vi erkänner vår underlägsenhet på den punkten — med litet olika metoder. Om man vill göra en omfördelning mellan stat och kommun går det inte, som Ingemar Eliasson tydligen tror, att ta av någon sorts generellt statsbidrag, för sådana finns inte. Det finns ett skatteutjämningsbidrag, som jag inte tror att någon i denna kammare menar att vi kan begränsa. Vi är överens om att det bör byggas ut, även om det inte skall ske med de konstiga metoder som regeringen just nu är i färd med att tillämpa. Det finns en rad statsbidrag som är så hårt knutna till ganska detaljerade bestämmelser om hur verksamheten skall utföras att det är mycket svårt att göra någonting åt de statsbidragen utan att gå direkt in i verksamheten. Vi sökte, kan jag avslöja, en möjlighet att i stället för dessa utpekade poster ta fram ett generellt procentuellt besparingsalternativ på de kommunala anslagen. Det visar sig emellertid vara mycket svårt rent tekniskt att göra det. Däremot går det att peka ut några som inte behöver påverka verksamhetens omfattning. Egendomligt nog har ingen här påpekat, att när det gäller särskolan är det ett lagfäst åliggande för landstingen att med eller utan statsbidrag driva särskola. Det står i omsorgslagen, och det kommer i framtiden att stå i skollagen. Under mellantiden skall den särskilda promulgationslagen gälla, om vi får tro propositionen och om den går igenom på den punkten. Landstingens skyldighet att driva särskola påverkas alltså inte ett dugg av om de får statsbidrag eller inte. Färdtjänsten är i dag etablerad. Det finns, vilket jag är medveten om, väsentliga skillnader i kommunernas regler rörande färdtjänst, både när det gäller egenavgifter, hur många resor man får göra m.m. Men märk väl: Detta är alltså resultatet av tio års statsbidragsgivning. Vi har hållit på — som Bengt Lindqvist sade — sedan mitten av 1970-talet med att ge statsbidrag till färdtjänst. Detta om något visar väl att vad statsbidrag än kan ha för effekt på kommunernas verksamhet, inte är det utjämnande. Det har inte heller varit så. Det är riktigt som Bengt Lindqvist säger att skillnaderna kommuner emellan tenderar att öka att i stället för att minska efter tio år med statsbidrag. Det är också så, att med den utomordentligt snabba expansion av den kommunala ekonomin som vi nu under rätt många år har haft är den fria sektorn, den som Inga Lantz uppskattar till 15 96 — jag tror att den är 20 96, men det kan göra detsamma — den del av den kommunala ekonomin som är obunden av såväl lagar som statsbidragsbestämmelser, som växer i särklass snabbast. Det är alltså där kommunerna icke har statsbidrag och icke är bundna av lagar som de allra snabbast expanderar sin verksamhet. Jag är för min del övertygad om att de handikappade är illa ute, om vi skall knyta deras framtida välfärd till statens usla ekonomi. Om vi litar till att de som lever nära de handikappade och som — både enligt omsorgslag och enligt socialtjänstlag — har skyldighet att tillse dessa förhållanden tar de tag som behövs, då tror jag att det finns större chanser för de handikappade än om den med nödvändighet snåla staten skall stå för fiolerna.
Herr talman! Också kommuner och landsting måste hålla tillbaka utgiftsökningar. Om man nu menar att besparing på de här statsbidragen inte skall gå ut över färdtjänsten och särskolan, då tror jag att man får gå till väga på annat sätt än vad moderaterna här har yrkat. Då behövs det alldeles säkert en överenskommelse med landstingen och kommunerna för att en inbesparing eller ett borttagande av det här nämnda statsbidraget inte skall få den effekten. Jag vill gärna tro att moderaterna inte har önskat att statsbidragets borttagande skall leda till en sämre särskola eller till en sämre färdtjänst, men jag är lika övertygad om att om riksdagen skulle ta bort statsbidraget, och halvera det redan från nästa budgetår, då skulle detta gå ut just över färdtjänst och särskola. Det är ju inga marginella förändringar det är fråga om. Det handlar om en halvering av statsbidraget. Om det vore så, att man verkligen ville förändra statsbidragsgivningen men samtidigt försäkra sig om att färdtjänsten och särskolan inte träffades, då fick man nog försäkra sig om detta genom en särskild överenskommelse med landstingsoch kommunförbunden. Förslaget skulle dessutom få den egendomliga effekt som Bengt Lindqvist påpekade, att statsbidrag skulle utgå till de allra flesta barns utbildning, men inte till de utvecklingsstörda barnens utbildning. Detta är en egendomlighet som vi inte kan medverka till. Det är bara att erkänna, herr talman, att vi har litet olika profiler på våra besparingsförslag. Sådana besparingsförslag som de facto skulle träffa svaga och handikappade i samhället kan folkpartiet inte biträda.
Herr talman! Det är uppenbarligen så, att vi har i grunden olika syn på hur den ekonomiska politiken skall bedrivas. Samtidigt som moderaterna vill skära ned på viktiga insatser för utsatta grupper som handikappade — det är uppenbarligen innebörden av de förslag som ligger framför oss just nu — är man beredd att genomföra långtgående skattelättnader för höginkomsttagare, att slopa förmögenhetsskatten och att genomföra skattelättnader på aktier, arv, gåvor etc. För oss socialdemokrater är detta en omöjlig kombination.

Herr talman! Jag vill också konstatera att moderaterna på ett mycket markant sätt skiljer sig från övriga partier i frågan om statsbidrag till färdtjänst. Jag vill även markera att moderaterna och vpk har diametralt olika synsätt när det gäller frågan om handikappades rätt till bl.a. färdtjänst. Det är enligt min mening ett cyniskt och elakt spel mot de handikappade som moderaterna bedriver. När moderaterna vill slopa statsbidraget till färdtjänsteni stället för att — som jag tycker vore naturligt — bygga ut det, befäster man att man värnar om dem som har det bra ställt här i samhället, om de resursstarka människorna, och slår emot svaga och handikappade grupper. Jag tycker att det finns anledning att fästa uppmärksamheten på det. I den tidigare diskussionen förde jag in frågan om en annan typ av skatt, en riksskatt, där man skulle kunna komma ifrån uppdelningen i kommunal skatt och statsskatt, där man skulle förena de två skatterna till en skatt, där man kunde värna om alla medborgares lika rätt till hjälp och service i olika situationer.

Herr talman! Det finns faktiskt ett specialdestinerat statsbidrag som har en i viss mån generell karaktär, nämligen lärarlönebidraget till det allmänna skolväsendet. Det är det som Ingemar Eliasson apostroferar när han säger att det skulle bli enbart de förståndshandikappade barnen som skulle få sin utbildning utan statsbidrag. Just det statsbidraget har vid några tillfällen, om jag nu inte minns alldeles fel, använts som ett dragspel mellan stat och kommun. När det har funnits anledning att överföra pengar från kommunen till staten som kompensation för att kommunen i något sammanhang har råkat få en icke avsedd inkomstförstärkning, då har det gått att hålla inne litet grand av lärarlönebidraget utan att någon människa har ifrågasatt att man för den skull skulle lägga ner eller ens minska på skolverksamheten. Det finns alltså inte ett självklart samband mellan verksamhetens innehåll eller omfattning och statsbidrag till olika ting. Det är faktiskt så att kommunerna har det bättre ställt än staten. Jag skulle vilja påstå att t.o.m. de fattiga kommunerna har det bättre ställt än staten. Dessutom är kommunerna enligt all erfarenhet mycket mer generösa än staten. Det är ju staten som trots allt har lyckats hålla sin utgiftsökning tillbaka rätt länge nu. Men kommunerna har inte lyckats — och de tycks inte ha velat heller. Om det är generositet man skall lita till, så skall man inte lita till staten — då får de handikappade det kärvt. Det är väl också så, att vi har en viss värdegemenskap i det här landet. Vad är det som gör att vi på senare år har kunnat reglera så många viktiga områden, inte minst områden som gäller vård och omsorg, med s.k. ramlagar som nästan inte säger någonting? Vi har en hälsooch sjukvårdslag, som man nästan skulle kunna ersätta med en enda radi en grundlag för hälsooch sjukvården i riket. Det finns inga detaljregleringar längre, eftersom vi har utgått ifrån att vi i stort sett har samma uppfattning och samma värderingar. Det sitter lika kloka, begåvade och kunniga människor i kommuner och landsting som i riksdag och regering. De är lika vänliga och lika generösa — ja, erfarenhetsmässigt mer generösa än riksdag och regering. Skall man då behöva knyta upp all viktig verksamhet till att just den skall betala som inte har några pengar, som måste låna till det han skall betala, i stället för den som har en jämfört med staten god ekonomi? Vi kräver faktiskt att bli trodda på vårt ord, när vi säger att förslagen om minskning och, så småningom, indragning av statsbidragen till färdtjänst och särskola — och för övrigt en hel del andra statsbidrag — icke har med verksamhetens omfattning att göra utan med prioriteringen i kommuner och landsting. Jag vägrar att tro att det sitter så egendomliga människor och styr i kommuner och landsting att de skulle betrakta färdtjänst för handikappade eller särskola för förståndshandikappade som en lågprioriterad uppgift, som man i första hand kan stryka om man får det kärvt med ekonomin. Jag tror inte ett ögonblick på det. Jag tror våra kommunoch landstingsmänniskor om bättre än så.
Herr talman! Jag tvingas konstatera att Nils Carlshamre och jag i grunden har olika uppfattning om vad som kommer att hända om statsbidragen till färdtjänsten och särskolan slopas. Jag vill också erinra om att utöver den ekonomiska politik som moderaterna för här i riksdagen pläderar man för ett skattestopp ute i kommunerna. Det gör att talet om att kommuner och landsting själva kan ordna det här klingar ännu mera ihåligt. Sedan vill jag gärna säga att ramlagstiftningen säkert har en hel del fog för sig när det gäller stora generella åtgärder. Men det finns en inbyggd problematik i detta avseende. Det gäller minoritetsgrupperna och deras möjligheter att hävda sig. Samma problematik gäller just i det här sammanhanget. Handikappgrupperna hör till de politiskt svaga i samhället. Det är inte lika intressant i varje kommun att tillmötesgå handikappades intressen, och det är inte lika lätt för handikapporganisationerna att föra en kraftfull kampi alla kommuner som det är att försöka få till stånd ett generellt uttryckt — Nr 134 stöd från statens sida. Jag tror att moderaterna har anledning att ta till sig de Torsdagen den problemen också och att lägga dem till den analys som man gör när man 2 maj 1985 lägger fram ett förslag med den här inriktningen.

Herr talman! Det fanns en gång en svensk partiledare som blev beryktad —i flera år hade han svårt att komma ifrån sitt rykte — för att han i en radiosänd debatt om de mentalsjuka på våra psykiatriska sjukhus råkade säga att de har ingen rösträtt, så dem är det ingen som bryr sig om. Vi skall väl inte tro så illa vare sig om oss själva eller om kommunalmännen eller om landstingsmännen, dvs. att man försummar så viktiga insatser som handikappomsorgen utgör därför att de insatserna i många fall gäller små grupper som har liten statistisk betydelse i valet. Om det vore så illa, borde de flesta av oss ägna sig åt någonting annat. Men det är inte så illa. Nästan allesammans har vi bättre syften än så. Bengt Lindqvist och jag har i grunden så lika uppfattning om så väldigt mycket att vi skulle kunna leva med att vi på den här punkten — det gäller ekonomin i landsting, i kommuner och i staten — i grunden har olika uppfattning. Jag är beredd att leva med det.
Herr talman! Jag vill egentligen bara få till protokollet noterat att jag inte har rätt till fler repliker. Låt mig ändå säga att även om Nils Carlshamre och jag har samma uppfattning om mycket — det har vi haft anledning att pröva när vi utformade handlingsprogrammet i handikappfrågor — har vi i grunden olika uppfattning om hur den ekonomiska politiken skall föras, och, Nils Carlshamre, det är inte oväsentligt! Det vill jag framhålla.
Herr talman! Jag vill bara till protokollet få antecknat att Bengt Lindqvist faktiskt inte bara har rätt till så många repliker han vill utan också till så många anföranden har vill så länge jag går upp och svarar honom. Det gläder mig att han faktiskt också tog den chans han hade.

Herr talman! Filmen — visad på biografer — har möjlighet att återta en del av förlorad terräng. Det är en förhoppning man möter när man läser kulturutskottets betänkande nr 13. Vi har i utskottet behandlat några motioner i ärendet, av vilka några har varit smått lyriska, när det gällt att beskriva fördelarna med att se film på bio. ”Gemensamhetsupplevelser i biografsalongens mörker kan aldrig någonsin flyttas över till vardagsrummet därhemma”, sägs det bl.a. i en av motionerna, vilken också är citerad i utskottsbetänkandet. Vad man med all rätt oroas över är vilken framtid biograffilmen har med ett ökat utbud av andra medier, främst TV och video. När kulturutskottet studerade bl.a. dessa frågor i Canada 1983 fick vi information om biografsituationen där. I Canada har man sedan flera år tillbaka egna TV-satelliter, och på grund av närheten till USA är TV-utbudet nästan obegränsat stort. Vad vi fick reda på var, att biograffilmen har överlevt den hårda konkurrensen från andra media. Men det beror inte på en statlig filmpolitik med fraktstöd och spärravtal, utan på att ungdomen träffas på bio. Biobesöket ingår i ett socialt mönster. Det är ju också något som vi känner igen från vår egen ungdom, vi som är litet äldre nu. Andra grupper i Canada — särskilt barnfamiljer — utnyttjar TV, när de vill se långfilmer. Man köper sina filmer via kabel-TV eller betal-TV. När utskottet diskuterar olika former av stöd och förbud, saknar jag en analys av skilda filmers möjlighet att klara sig på marknaden. Det är ju faktiskt så att bra film ses av många. Jag kan ge två aktuella exempel för att visa vad jag menar: den amerikanska filmen Amadeus, som har blivit en stor publiksuccé också i Sverige, liksom den svenska filmen Ronja Rövardotter. Den filmen har setts av massor av barnfamiljer, som utan vidare betalar 100-150 kr. för att hela familjen skall kunna gå och se filmen. Med dessa exempel, som kan göras betydligt mera utförliga, tycker jag att man kan konstatera att publikens efterfrågan, även här, är det viktigaste styrmedlet. Dessutom är det ju faktiskt så, som jag sade tidigare, att publiken efterfrågar bra filmer, filmer av hög kvalitet — med högt konstnärligt värde, om man så vill. Skolan kan öka efterfrågan på kvalitetsfilm, genom en bra utbildning. Jag hörde en konstnär säga för en tid sedan: Det finns i skolan A-språk och B-språk och t.o.m. C-språk. Men för bildspråket finns inga bokstäver i alfabetet. Filmkunskap borde annars ingå som ett naturligt moment i bildundervisningen. Film kan ju också tjäna som en inspirationskälla för andra ämnen, t.ex. historia, samhällskunskap och religion. Herr talman! I detta större sammanhang spelar det s.k. fraktstödet en mycket blygsam roll. En enda familj som går på bio bidrar med ett betydligt större stöd. Från moderat håll är vi dessutom tveksamma till den här typen av bidrag. Systemet skapar byråkrati och föder en omfattande pappersexercis. Frågan är också om man skall styra filmutbudet på det sätt som fraktstödet förutsätter. Liksom i fjol säger vi därför nej till den dryga miljon som föreslås i budgetpropositionen. Med detta yrkar jag också bifall till reservation nr 1. I ett särskilt yttrande har vi moderater anfört en viss tveksamhet mot s.k. spärravtal. Ett viktigt skäl för vår tveksamhet är att många människor genom dessa spärravtal inte får någon möjlighet att över huvud taget se vissa filmer när de är aktuella. Särskilt tvivelaktigt är det när det gäller filmer som har hög aktualitet under en kortare tid. Men vi vill samtidigt betona att det finns anledning att fundera vidare, varför vi ställer oss bakom utskottets uppfattning om fortsatta överväganden i denna fråga.

Herr talman!

För tids vinnande kommer jag att koncentrera mig på de frågor där utskottet inte har varit enigt, varför det lagts fram reservationer och ett särskilt yttrande. Förra året beslutade riksdagen att fraktstöd för film skall inrättas permanent efter den försöksperiod som pågått i fem år. Dessutom skulle det gälla hela landet. Det är nämligen en viktig filmpolitisk uppgift att på olika sätt verka för att de kvalitetsfilmer som finns tillgängliga i vårt land når sin publik även utanför de största städerna. Såväl i fjol som i år reserverar sig moderaterna mot detta fraktstöd. Låt mig då säga att detta fraktstöd är viktigt trots att det är litet. Många biografer lever i dag med så små marginaler att även ett så litet stöd påverkar möjligheterna att överleva. Orter med över 50 000 invånare svarar för 80-90 20 av omsättningen och av biobesöken. Det handlar alltså om 36 kommuner. I övriga kommuner är det totalt få besök, men ofta drivs verksamheten ideellt, och där betyder då fraktstödet mycket. Likaså har man där nytta av stöd till fler kopior. Mestadels är det biografer inrymda i och skötta av Folkets hus och av ordenshus, dvs. nykterhetsrörelsens Våra gårdar. Utan deras insatser skulle biografverksamheten dö ut på många platser, och det vore en kulturpolitisk olycka. Det är tyvärr inte så väl, Lars Hjertén, att publiken generellt går mest på kvalitetsfilmer. Amadeusfilmen kan sägas vara ett undantag. Jag har själv sett den två gånger, trots att den kostar mig 47 kr. per gång. Det är inte lätt för barnfamiljer att gå på en sådan film, t.ex. med fyra personer. Den kostar 47 kr., därför att den är så lång. Kvalitetsfilm innebär alltså inte alltid publikfilm. Det tror jag att också Lars Hjertén är medveten om. Av landets 284 kommuner finns det biografer i 279 - totalt 1 146 biografer i det dagsaktuella läget. Det innebär en nedgång sedan juni 1984 från 1 220. Det är kanske rättare att tala om antalet ”dukar”, eftersom en biograf ibland har flera salonger och kan visa flera filmer samtidigt. För jämförelsens skull vill jag också nämna att antalet vid samma tid 1983 var 1 253. Det är således en ständig nedgång. Minskningen är snabbast i de mindre orterna. Detta innebär att allt måste göras för att stoppa denna negativa utveckling. För alla som är intresserade av kulturfrågor i allmänhet och av film i synnerhet vill jag gärna rekommendera läsning av de båda utredningar som lagts fram av dels När Bonnierföretagen köpte Europa Film gjordes ett avtal med näringsfrihetsombudsmannen, för vilket det redogörs i vårt betänkande. Den intressanta frågan är nu vad som har kommit ut av detta avtal. Det får ju inte bli en tom överenskommelse, och jag tror att det är av intresse för kulturutskottet att följa upp detta. I sin nya skepnad har Svensk Filmindustri, SF, 60-65 9o av marknaden. Näst störst är Sandrews som har ca 20 96. Det innebär att två bolag står för ca 80 96 av hela marknaden. De fem kommuner som inte har någon biograf alls är förortskommuner till storstäderna Göteborg och Malmö. Det är stor risk att det blir en liknande situation i Stockholmsområdet. Det är allvarligt, för biografen är en viktig träffpunkt för människan, allra mest för ungdomar. I dag är hälften av biobesökarna mellan 15 och 24 år. Det är således kulturpolitiskt och socialt av betydelse att vi kan behålla biograferna ute i kommunerna. Vi säger i vårt betänkande att det behövs många olika åtgärder, och vi nämner också möjligheten med spärravtal. Det skulle innebära avtal om att filmer under viss tid inte skall få visas i andra medier — en sorts karenstid för nya filmer. Även detta är moderaterna negativa till, även om de inte gått så långt som till reservation på den punkten utan bara framställt ett särskilt yttrande. Moderaterna lägger inte fram några egna förslag för att befrämja biograffilmen. Jag kan inte tolka deras agerande i dessa frågor på annat sätt än att de negligerar det kulturvärde och — som jag förut påpekat — också det sociala värde som ligger i att varje kommun har en biograflokal. De övriga partierna i utskottet har ansett detta så angeläget att vi gör ett tillkännagivande till regeringen i frågan. Vi brukar vara restriktiva med tillkännagivanden, och därför är det från vår sida en kraftig markering. I en annan proposition föreslår regeringen att den nuvarande granskningen av film som skall visas offentligt skall utökas till att omfatta även de videogram som är avsedda för offentlig förevisning. Detta innebär att biografbyrån behöver anskaffa extra utrustning. I propositionen har anslagits en sorts symbolsumma på 1 000 kr. Kontot får emellertid belastas efter prövning av regeringen. Vi utgår från att biografbyrån härigenom kan börja sin anskaffning i god tid för att stå klar att ta hand om även videogrammen när lagen trätt i kraft. Den andra punkt där vi skilt oss åt gäller stödet till kulturtidskrifter. Där föreslår vänsterpartiet kommunisterna i en reservation ett högre belopp. Kulturtidskrifterna är ett mycket viktigt inslag i den kulturella debatten i landet. De betyder mycket för informationen till allmänheten om vad som sker inom kulturområdet och ger tillfälle för kulturarbetarna att bli presenterade för allmänheten. En viktig del utgörs av kvalitetstidningar för barn och ungdom. Med den kommersiella flod som sköljer över oss, framför allt över barn och unga, är det ytterst viktigt med ett motutbud av kvalitetsalster. Vi ser från utskottets sida allvarligt på detta. Som framgår av propositionen gör även regeringen det. Det skall därför i en snar framtid tillsättas en allsidig utredning som kulturrådet skall stå för. Vi har för vana här i riksdagen att inte föregripa sådana utredningar, och vi anser från utskottets sida att samma princip bör gälla även i detta fall. Vi avstyrker därför den höjning av bidraget som föreslagits i vänsterpartiet kommunisternas motion och som följts upp med en reservation. Herr talman! I övriga punkter är utskottet enhälligt, men jag vill ändå nämna det resonemang vi för när det gäller en motion om medieutbildning i högstadierna, gymnasierna, den kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolorna. Denna motion hade delats ut till utbildningsutskottet, som lämnat över den till oss. Utbildningsutskottet har emellertid yttrat sig över motionen, och yttrandet finns med som bilaga till betänkandet. Vi redovisar också tämligen utförligt vad som sägs i regeringens proposition om detta, och utbildningsutskottet har också tillstyrkt vad som där sägs. Vi säger från kulturutskottets sida att utvecklingen på medieområdet måste uppmärksammas i högre grad än hittills, inte minst med tanke på dess betydelse för kulturlivet. Vi hänvisar till den verksamhet och det utvecklingsarbete som pågår och anser att motionerna inte bör föranleda någon åtgärd. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkandet 1984/85:13 i dess helhet och yrka avslag på de båda reservationerna.

Herr talman! Jag sade förut att fraktstödet är försumbart i fråga om biograffilmens möjligheter att leva vidare i landet. Dessutom betyder fraktstödet byråkrati och en hel del administrativt arbete. Jag pekade i mitt anförande på att bra film faktiskt klarar sig ganska hyggligt på marknaden. Jag nämnde behovet av en god utbildning, där bilden sätts i centrum. Det sistnämnda är betydligt viktigare än några kronor i fraktstöd. Jag tror inte att Tyra Johansson kan hitta ett enda exempel på att fraktstödet skulle ha inneburit att någon enda biograf har fått leva kvar som skulle ha lagts ned annars. Däremot läggs biografer ned trots fraktstödets existens. Detta visar ju att fraktstödet inte betyder särskilt mycket i praktiken.

Herr talman! Det är faktiskt så, Lars Hjertén, att många bra filmer har tagits bort från repertoaren på ett alldeles för tidigt stadium därför att de inte har lockat tillräckligt mycket folk. Vad beträffar fraktstödet tycker jag man skall bry sig om vad de säger som har hand om det, nämligen Filminstitutet och biografägarna ute i glesbygden och på de små orterna. De anser att fraktstödet är bra. De klagar inte över att det innebär byråkratisering osv. Jag tycker att detta väger tungt.
Herr talman! Självfallet vill Filminstitutet och biografägarna slå vakt om fraktstödet. Varje myndighet och institution som uppbär stöd från det allmänna vill alltid att detta skall finnas kvar och vidareutvecklas. Vad jag menar är att det är riksdagen som skall göra bedömningen och avgöra om det skall finnas kvar eller inte.

Herr talman! Motion 1301 aktualiserar biografernas situation i nuläget, speciellt situationen på de små och medelstora orterna. Jag känner mig som företrädare för de folkrörelseanknutna samlingslokalorganisationerna, dvs. Folkets hus-rörelsen och nykterhetsrörelsens Våra Gårdar. Vi driver närmare 500 biografer i landet som en del i vårr arbete. Våra Gårdar kunde redan i oktober 1984 presentera sin utredning om dagens situation, och Folkets hus-rörelsen kunde för någon månad sedan redovisa sin utredning. De synpunkter som anförts har samma tendens: Det behövs en biografpolitik i vårt land. Gemensamt ser man också som nyckeln för framtiden för det första en utbyggnad av parallelldistributionen, för det andra ett spärrtidsavtal och för det tredje att visningsmöjligheterna för 16 mm-film anpassas till biofilmens utbud. Under en 20-årsperiod har antalet biografer halverats. Den största åderlåtningen har skett på de mindre orterna. Tar mant.ex. biljettintäkterna som en värdemätare så kommer 85 96 från de 350 biografer som finns på de större orterna i landet. Av dessa har föreningsbiograferna endast ett 20-tal visningsställen. Vi har dock ca 1 200 biografer i landet. Om inte åtgärder vidtas kommer den negativa utvecklingen att fortsätta, och det kommer mycket snabbt att innebära att det blir omöjligt att se biofilm utöver på de 50 största orterna i landet. Man kan fråga sig vad som är orsaken. Det är först och främst knappheten på publikvänlig film. Filmdistributionen har varit en annan orsak. Och naturligtvis spelar konkurrensen från TV och video sin roll. Beträffande framtiden: Biografer har funnits sedan början av detta århundrade. Ofta spelades filmerna upp i föreningslokalerna. För 70 år sedan formaliserades samverkan via Biografägareförbundet, som om några dagar firar sitt 70-årsjubileum, med bl.a. medverkan av kulturministern. Filmreformen från 1963 var i många avseenden framsynt. Filminstitutet har varit en stor tillgång även för oss som verkar i de små biograferna. Införandet av fraktstöd för kvalitetsfilmer har varit en betydelsefull reform. För något år sedan prövades den s.k. parallelldistributionen. Det skedde på initiativ av Våra Gårdar, och Erik Wärnberg, känd för många av oss här i riksdagen, var den drivande kraften som ordförande i vår biografsektion. Konkurrensmedlet för biograferna är att det är där som aktuella långfilmer skall visas, före såväl TV som video. Den lilla biografens möjligheter att ha aktuell film är helt beroende av kopietillgången och distributionssystemet. Näringsfrihetsombudsmannens påpekande inger förhoppningar om att tillgången på filmkopior kommer att öka. Jag tackar utskottet för att det framhåller vikten därav i sitt betänkande. En nyligen publicerad utredning har gjort en utvärdering av de filmer som i år varit föremål för parallelldistribution. Det har gällt tre publikvänliga filmer, som har medfört att biograferna i genomsnitt har fått 25 å 30 96 fler besökare. Filmerna har varit Mannen från Mallorca, Jönssonligan och Ronja Rövardotter, alltså familjevänliga svenska filmer. Detta visar att med tillgång på aktuell film har småbiograferna såväl publikunderlag som resurser. Allt hänger samman med filmtillgången. Därför är parallelldistributionen så viktig. En annan viktig del är spärrtidsavtalet. Nog är det rimligt att biofilm först visas på samtliga biografer innan de blir aktuella för TV och video. En tredje väg för att stötta upp biofilmsintresset är att utveckla 16 mm-filmen. Den tekniska utvecklingen i dag visar att en vanlig biobesökare inte kan skilja mellan normalfilm och smalfilm. Kvaliteten är i dag god. Vi har närmare 2 500 allmänna samlingslokaler i landet, spridda runt om på både stora och små tätorter. Vi skulle kunna vidga möjligheterna att se biofilm om tillräckligt många kopior av de aktuella biofilmerna kunde åstadkommas, för visning på samma villkor som för den parallelldistribuerade normalfilmen. Här skulle kommunerna också kunna medverka till att få en utbyggnad och utveckling av filmintresset. Filminstitutet har under årens lopp i många avseenden varit en samordnare. Får institutet bara utökade ekonomiska ramar har vi därigenom skapat en gemensam plattform. Motionens syfte har uppmärksammats i utskottets betänkande, vilket noteras med tillfredsställelse. Filmreformen 1963 var som sagt framsynt, men det var en utpräglad filmreform. Nu bör den kompletteras med en biografreform.

Herr talman! Mellan åren 1938 och 1977 genomfördes i vårt land en s.k. förstagångsinventering av fasta fornlämningar. Resultatet av denna blev att ca 450 000 synliga fasta fornlämningar, fördelade på ca 100 000 platser, redovisades. I dag uppskattas antalet fasta fornlämningar till mellan 600 000 och 700 000. Vi har med andra ord en utomordentligt stor skatt av förhistoriska minnesmärken såsom gravar, boplatser, domarringar och resta stenar. Dessa redovisas på den ekonomiska kartan och i viss utsträckning också på andra kartverk. För dessa fornlämningar finns redan i dag ett skydd. Det är förbjudet att utan tillstånd utgräva, rubba, överhölja eller genom plantering eller bebyggelse förändra, skada eller ta bort fast fornlämning. Regeringen vill förstärka skyddet ytterligare genom ett förbud mot att medföra metallsökare på fasta fornlämningar. Vi moderater i utskottet anser också att det behövs ett skydd mot missbruk av metallsökare. Detta kan enkelt åstadkommas genom att den befintliga skyddslagstiftningen kompletteras med förbud mot att utforska fast fornlämning. Vårt förslag ligger därmed nära det som fördes fram av arkeologiutredningen, som ville förbjuda användningen av metalldetektor på fast fornlämning. I propositionen skärper föredragande statsråd förslaget och föreslår förbud mot att över huvud taget medföra en detektor. Principiellt anser vi det betänkligt att kriminalisera medförandet av ett tekniskt redskap i stället för användningen av redskapet. Enligt proposition 128 och kulturutskottets betänkande 15 skall lagstiftningen också innehålla förbud mot att använda metalldetektor på områden där det tidigare påträffats fornfynd av det slag som man är skyldig att hembjuda. Därtill skall all användning av metallsökare på Gotland förbjudas. Vi avvisar denna ändring av fornminneslagen. Hur skall allmänheten veta var sådana fyndplatser är belägna? De finns inte utmärkta på kartan, och det är ofta svårt att av terrängen avgöra om fynd har gjorts tidigare. Inte heller är det realistiskt att räkna med att fyndplatserna kan komma att utmärkas. Det skall alltså vara förbjudet att använda metalldetektorer på områden som den enskilde inte kan känna till vilka de är. Arkeologiutredningen har företagit en enkätundersökning i syfte att klarlägga förekomsten av missbruk av detektorer. 15 län svarade att missbruk inte konstaterats. I 8 län hade enstaka fall konstaterats, och på Gotland fanns det belägg för missbruk. Därför har regeringen velat särbehandla Gotland med ett heltäckande förbud. Vi moderater menar att detta är ett förbud som är svårt, för att inte säga omöjligt, att upprätthålla. En redan tidigare snårig lagstiftning blir ännu svårare för allmänheten att överblicka om en särlagstiftning gäller för ett enstaka landskap. Det är redan i dag enligt gällande lag straffbart att skada resp. underlåta att anmäla fornfynd. Nya förbud leder till ökad byråkrati. Det är utomordentligt angeläget att vi skyddar vårt kulturarv. Bäst gör vi det i detta fall genom upplysning och information, men det är också viktigt att vi fortsätter de arkeologiska efterundersökningarna och tar vara på de med metalldetektor lättspårade fynd som kan finnas kvar och därmed gör det mindre intressant för obehöriga att utforska fyndplatserna. När man hittar skatter är man skyldig att hembjuda dem till staten om föremålet är funnet vid fast fornlämning, har samband med denna eller, i andra fall, är av guld, silver eller koppar. Ersättningen beräknas i fråga om ädla metaller efter föremålets vikt och rådande metallpriser med en åttondels förhöjning. Hittelön kan också utgå. Vi anser att allmänhetens vilja att anmäla fornfynd begränsas av den ringa ersättningen och att en höjd ersättning skulle öka frekvensen av anmälningar om fynd. Regeringen bör därför utreda vilka kostnader som skulle vara förknippade med en ökad ersättning. Herr talman! Jag yrkar bifall till de tre reservationer som är fogade till kulturutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Som gotlänning, som ledamot av denna kammare och som Torsdagen den motionär till riksdagen ii januari 1982 om åtgärder för att begränsa missbruket 2 maj 1985 av metallsökare vid skattletning har jag i dag särskild anledning att känna tillfredsställelse med det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Frågan har Ö å Förbud att använen alldeles speciell betydelse för Gotland, och det är därför glädjande att 44 metallsökare för Gotlands län ömfättas av en särskild mening i lagtexten. s.k. skattletning, Under en lång följd av år har skattletning och plundring av fornlämningar = » m med hjälp av metallsökare pågått och har nu nått en betydande och tilltagande omfattning. Detta ofog, som jag vill kalla det, har t.o.m. stimulerats via annonser om skattletning på Gotland, som beskrivits som ett underbart sätt att tillbringa sin familjesemester på. Det var för att förhindra denna fortsatta utplundring av ett värdefullt vetenskapligt fyndmaterial som jag skrev motionen för tre år sedan. Efter kulturutskottets tillstyrkan och riksdagens bifall till motionen har ärendet utretts och remissbehandlats, och nu ligger alltså regeringens och utskottsmajoritetens förslag på riksdagens bord för beslut. Äntligen, tycker de inom den arkeologiska forskningen som upplevt denna utarmning av skattfyndplatserna under ett antal år och inte lyckats förhindra utvecklingen. Man har tidigare på olika sätt försökt få ett verkningsfullt förbud mot missbruk av metallsökare. De hittills vidtagna åtgärderna har dock visat sig otillräckliga, och man menar från arkeologiskt håll att situationen tidvis har varit och är näst intill krisartad. Åtgärder som begränsar den enskildes frihet uppfattas ofta som negativa, och det är uppenbarligen moderaternas inställning när det gäller denna fråga. Det är att beklaga att moderaterna, som i andra sammanhang gärna vill framhålla sig som det parti som bäst företräder kulturintressena, inte har förstått vad det här handlar om. I den moderata motionen påtalas vikten av ökad information till allmänheten — man säger exempelvis att markägare skall göras uppmärksamma på problemen, och man vill ha höjd ersättning för hembudspliktiga fornfynd. Ja, information i förebyggande syfte är vad de antikvariska myndigheterna hittills har ägnat sig åt. De har vänt sig till säljare och köpare av metallsökare med information om gällande bestämmelser. De har också tagit initiativ till samverkan med statens turistråd och Svenska institutet för att nå både svenska och utländska turister med informationen. Sådan information är naturligtvis värdefull, och det råder också enighet om att denna skall ges även i fortsättningen samt att särskilda insatser för antikvariska efterundersökningar skall göras. Detta gäller alltså dem som av okunnighet ägnar sig åt missbruket. Men om någon tror att informationen har den minsta betydelse för att förhindra den som har utvecklat denna plundring av oersättliga värden till en verksamhet som skall tillgodose rent ekonomiska syften, då har man totalt felbedömt situationen. Åtskilliga skattfynd som betingat ett högt pris utanför vårt lands gränser har nämligen grävts upp ur den gotländska jorden och förts ut ur landet. i 155 Jag vill alltså ifrågasätta denna frihet och rätt att undanhålla svensk arkeologiforskning och svensk kulturhistoria betydelsefulla tillgångar i form av orörda fornlämningar. Den moderata motionen och reservationen har väckt stor förundran hos de antikvariska myndigheterna, och inte många på Gotland har förståelse för den moderata inställningen. Herr talman! De ändringar som görs i fornminneslagen i och med riksdagens beslut i kväll är alltså mycket välkomna för Gotlands del. Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag är i ungefär samma situation som den Inga Lantz befann sig i alldeles nyss och borde kanske på samma sätt bara framföra yrkandena, men jag vill ändå något försöka utveckla hur utskottet har resonerat. Vi i kulturutskottet har vid flera tillfällen diskuterat problemen med användandet av metallsökare för fornfynd, speciellt på Gotland. Riksdagen har också på utskottets förslag uttalat att åtgärder snarast borde vidtas för att komma till rätta med problemen. Detta ledde till tilläggsdirektiv till den redan arbetande arkeologiutredningen, som avlämnade sitt betänkande 1983. Därefter kom så regeringens proposition, som nu har behandlats i utskottet. Det var alltså, kan man säga, en efterlängtad proposition. Utskottsmajoriteten har också tillstyrkt dess förslag i sin helhet. Moderaterna i utskottet har emellertid reserverat sig och yrkat avslag på propositionen. Jag tolkar det så, att oenigheten bara gäller metoderna att komma till rätta med missförhållandena. Jag kan gärna tillstå att det inte är så alldeles enkelt att lösa problemen med hjälp av förbud mot medförande av metallsökare, men vi har ändå stannat för detta, som vi bedömer vara det enda sättet som kan ge tillräcklig verkan. Vi påpekar också att det faktiskt är så, att det är svårare att bevisa att någon har utforskat en fornlämning med metallsökare än det är att bevisa att någon har en metallsökare med sig. Faktum är ju att man som privatperson knappast bär med sig en sådan sökare, om man inte avser att använda den. Man måste också vidta åtgärder för att hindra privata skattsökare att utföra grävning på sådana fyndplatser som inte hunnit undersökas fullständigt av arkeologer. Sådana platser kan ju bli förstörda, om privatpersoner får härja i dem, och när de en gång är plundrade går det ju inte att göra något åt det. Att det kan vara svårt att markera dem i terrängen och att det därför kan vara svårt för privatpersoner att veta var de finns är inget skäl. Är man ute i seriöst syfte, så tar man helt enkelt reda på hos länsstyrelsen var sådana fyndigheter finns. Det är ett intresse för oss alla — och inte minst för dem som är så intresserade att de går ut och letar efter fornfynd — att fynden blir ordentligt och sakkunnigt undersökta och registrerade. Det innebär att vi som privatpersoner får underkasta oss den nackdel en lagstiftning av detta slag innebär. Moderaterna menar att lika bra resultat skall kunna uppnås genom enbart information. Majoriteten i utskottet menar att det inte är tillräckligt verkningsfullt. Men det är viktigt att påpeka att information för den skull inte skall upphöra. Det görs ju redan nu en hel del för att genom information — Nr 134 komma till rätta med missförhållandena, och denna verksamhet skall givetvis Torsdagen den fortsätta. En lagstiftning innebär inte att behovet av information upphör. 2 maj 1985 Betänkandet handlar också om ersättningen för hembudspliktiga fornfynd. Detta innebär en svår avvägning. Arkeologiutredningen har övervägt Förbud att använsaken noga och stannat för att ändå föreslå bibehållandet av den nuvarande da metallsökare för låga ersättningen. Inför risken att högre ersättning skulle locka flera att ge sig s.k. skattletning, ut och leka skattsökare — vilket uppenbart skulle vara till men för forskningen MR — har också utskottsmajoriteten stannat för att föreslå oförändrat belopp. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan i dess betänkande 1984/85:15 och avslag på de tre moderata reservationerna.

Herr talman! Jag tycker att Tyra Johanssons anförande andas en viss förståelse för våra reservationer. Rikspolisstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för att lagar och förordningar efterlevs, har påpekat att om resurser saknas för en effektiv övervakning av reglernas efterlevnad, urholkas allmänhetens respekt för dem. I propositionen förutsätts inte någon skärpt polisbevakning med anledning av lagen. En specialregel för Gotland kan i och för sig verka bestickande, men det innebär faktiskt något nytt i svensk lagstiftning. Någon återgång till de gamla landskapslagarna vill vi faktiskt inte ha. Frågan om medförande av resp. användning av ett tekniskt redskap leder till vissa jämförelser. Hur skall man bedöma medförandet av en spade på en fast fornlämning? Jag vill dessutom erinra om att arkeologiutredningens förslag, dvs. användning av en detektor, stöddes av de flesta remissinstanserna. Det är litet omoraliskt att kriminalisera medförande av ett harmlöst redskap bara av det skälet att det är lätt att bevisa brottet. Det är också lätt att bevisa att någon har gått omkring med en kofot en mörk natt. Herr talman! Jag yrkar bifall till våra reservationer.
Herr talman! Jag vill bara upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att det är ännu svårare att veta vem som har undersökt ett fornfynd och att bevisa det. Det är lättare att bevisa vem som bär på en metallsökare.
Herr talman! Anser utskottsmajoriteten att det är logiskt att förbjuda medförandet av en detektor på fast fornlämning men att endast användningen på områden där tidigare fornfynd har gjorts skall kriminaliseras? Allmänheten kan knappast hålla en sådan skillnad i huvudet, särskilt som den inte ter sig vare sig naturlig eller välmotiverad för enskilda lekmän. Kan de inte frestas att kalla det här för okynneslagstiftning? Detaljerna skymmer nog det vällovliga syftet.
Herr talman ! Nej, vi anser inte att detaljerna skymmer det vällovliga syftet. Jag sade att det är svårt att komma till rätta med detta problem, och vi har funderat länge över hur vi skall bära oss åt. Vi har funnit att denna metod är den mest verkningsfulla. Eftersom vi tydligen är överens om att förhållandena inte är bra i dag, måste vi göra någonting åt dem, och det här är det förslag som vi har kommit fram till. Det handlar om bedömningar, och vi får bara finna oss i att utskottsmajoriteten har gjort en bedömning och moderaterna en annan bedömning. Vi tror att vår bedömning är den rätta.
Herr talman! Vi är medvetna om att det har pågått mycket ofog på Gotland, men vi är lika övertygade om att denna lagstiftning inte är den rätta för att råda bot på det.